Herr talman! Statsministern började med att rikta en fråga till oss partiledare om vår syn på EEC och neutraliteten. Jag hade inte tänkt att här ägna något längre avsnitt åt EEC-frågan, eftersom vi så sent som den 2 december hade en större debatt om den med anledning av min interpellation och eftersom vi bara för några dagar sedan inne hos talmannen var överens om att ha en ny utrikesoch handelspolitisk debatt, med stort utrymme för EEC, den 23 mars. Men det är självklart att statsministern skall få svar på sin fråga. Jag skall försöka lämna det om några minuter på en punkt där det kan passa in i mitt skrivna anförande, som jag då får göra ett tillägg till. Vi från folkpartiet kunde i övrigt konstatera att statsministern annars inte riktade några frågor eller några attacker mot oss denna gång. Jag tycker på sätt och vis att det är ett framsteg i debatten att statsministern numera tar oss så att säga en i taget. I höstas burade han in herr Fälldin, Den här gången haffar han herr Bohman. Och jag vet ju att det bara är en tidsfråga hur länge jag går fri, så jag väntar väl till dess det blir min tur. Jag kunde naturligtvis ta upp en utmaning som statsministern riktade till oppositionen på det inrikespolitiska planet, att vi skulle skapa orealistiska förväntningar genom löftespolitik. Låt mig ställa två korta frågor som ger sitt eget svar. Vem har skapat orealistiska förväntningar om de statliga företagens möjlighet att skaffa nya arbeten? Inte är det vi. Vem var det som lovade större skattesänkningar än det blev? Inte var det vi. Men jag tycker på sätt och vis att det är viktigare att påpeka att det fanns åtskilliga inslag i herr Palmes bekännelse till de successiva reformernas väg för att förbättra samhället, som på väsentliga punkter ligger nära det synsätt som bär upp den sociala liberalism, som jag är här för att företräda. Med gemensamma insatser från stat och kommun kan människor ges trygghet och samhället göras mänskligare. Hur skulle vi kunna uppnå en social utjämning utan politiska insatser? Hur skulle vi kunna skydda morgondagens generationer mot en alltmer försämrad miljö utan kraftfulla och långsiktiga åtgärder från statsmakternas sida? Hur skulle vi kunna ge pensionärer trygghet och barnfamiljer en bättre standard utan utbyggda pensioner och höjt barnstöd? Den listan kan göras mycket lång, och här borde det inte behöva finnas några oöverkomliga motsättningar mellan den sociala liberalismen och socialdemokratin. Men ett av problemen som vi står inför — och det kom inte riktigt fram i statsministerns inlägg — är ju att listan är så förtvivlat lång och människornas krav så stora, att resurserna är begränsade och skattetröttheten stor. Det är ju det som kräver av oss att vi verkligen i större utsträckning än hittills kommer fram till ett medvetet val mellan vad vi har råd till och vad vi inte har råd till. Det fanns också en annan principiell fråga i herr Palmes anförande, en fråga där det däremot ofta rått motsättningar mellan just den sociala liberalismen och socialdemokratin. För socialismen tycks det närmast vara en självklarhet att en ökning av den centrala statliga makten är det rätta sättet att ge människorna inflytande över sitt samhälles utveckling. Vi kan inte se det på det sättet. Ett offentligt politiskt ansvarstagande är ofta nödvändigt för att nå uppsatta välfärdsmål, men makten när det gäller att genomföra dessa måste spridas inom det system vi har. Byråkratin och den statliga makten blir trögrörliga, ofta okänsliga för direkt medborgarpåverkan, och ger många gånger ett alltför stort inflytande åt experter och specialister. Den här centrala maktkoncentrationen är en fara, och det kom inte fram i herr Palmes inlägg. Det är därför vi från folkpartiet har gjort den hårda satsning på att försöka finna nya realistiska former för närdemokrati, som statsministern först sade var fel debatt. Det är därför som vi år efter år kommer tillbaka till att hitta nya former för vidgad befogenhet för kommunerna genom en ökad kommunal demokrati, kommundelsråd och rådgivande folkomröstningar. Det är därför vi vill ha en bättre insyn för allmänheten här i riksdagens eget arbete. Det är även därför vi hamrar på om att löntagarnas inflytande och medbestämmanderätt skall göra sig gällande direkt på arbetsplatsen. Det är mycket viktigare för den enskilda människan än ett system där staten försöker styra företagen från ett centralt maktcentrum, Det är därför vi också lägger så stor vikt vid maktkontroll och övervakning av den offentliga byråkratin. Från den utgångspunkten, herr talman, vill jag ställa frågan om vi i riksdagen gör allt vad vi kan för att få insyn och ge människorna en berättigad känsla av rättstrygghet. Jag tänker då inte bara på det yttre påtagliga förhållandet att en majoritet i riksdagen år efter år har röstat ned våra förslag om en förstärkning av polisens resurser och om rätt åt dem som drabbas av brott till full ersättning härför. Jag tänker inte heller på specialfrågan om den nya situation vi kommit in i genom dataregistren. Det blir specialdebatter om detta under våren. Vad jag nu tänker på är i stället möjligheterna att finna former för att skydda den enskilda människan just i en situation då den offentliga byråkratin sväller och då människor i allt större utsträckning blir beroende av myndigheters beslut. Den svenska riksdagens ombudsmannasystem är ett uttryck för ett centralt liberalt krav på maktkontroll. Vi vet ju att all makt, också i demokratiska stater, kan missbrukas. Ute i världen har man mer och mer börjat ta efter vår uppläggning. Det är inte bara ordet ombudsman som vinner gehör utan också tanken bakom ombudsmannainstitutionen. Just i dagarna har Europarådet efter förslag av Daniel Wiklund och elva andra ledamöter tagit upp tanken att människor som anser sig drabbade av brott mot konventionen om de mänskliga rättigheterna skulle få en sådan form av klagomur, Men vad händer då under tiden här hemma med vår egen JO-institution? Den ändrar karaktär. Det är så många som numera vänder sig till JO att målens antal håller på att växa JO över huvudet. Som den avgående ställföreträdande JO Gustaf Petrén pekat på i en skrivelse till riksdagen har JO:s åklagarfunktion praktiskt taget upphört. En tredje faktor har såvitt jag har sett ännu inte berörts i den offentliga debatten, nämligen det faktum att om den nu pågående utredningen om ämbetsmannaansvaret skulle leda till att det traditionella ansvaret för offentliga tjänstemän inskränktes till så oerhörda fall som tagande av mutor och maktmissbruk, rubbas därmed hela grunden för JO:s ansvarsprövning. Men redan dagsläget är värt att begrunda. Vilka slutsatser bör regering och riksdag var för sig dra av att JO numera fäller domar i form av allmänna uttalanden som inte verifieras av domstolsväsendet? Slutomdömet om ett ämbetsverks handlande i årets JO-berättelse ställer denna principfråga på sin spets.

Vad jag vill ta upp är den principiella frågan om rättskontrollen. Man måste fråga sig om JO:s ställning som åklagare inte redan har tunnats ut intill gränsen för noll när ett JO-utlåtande kan sluta med en så grav anklagelse mot ett ämbetsverk som den jag nyss citerade utan att något ytterligare sker. Är det å ena sidan rimligt att de prickade ämbetsmännen inte har möjlighet att genom s.k. fastställelsetalan få ärendet prövat av domstol och därmed eventuellt nå en friande dom? Är det å andra sidan rimligt att den allmänhet och den underordnade personal som berörs av ett ämbetsverks handlande bara har att hålla sig till dessa få rader i en föga läst JO-berättelse? Hårdheten i JO:s kritik i detta fall hänger samman med att han redan en gång tidigare givit en motsvarande erinran till samma verk. Man måste fråga: Skall regeringen som högsta förvaltningsorgan låta ett JO-uttalande som det här passera utan åtgärd därför att JO inte har följt upp det med en skrivelse direkt till regeringen? Regeringen lär i regel godta JO:s bedömning. Skaffar den sig då garantier för att ämbetsverken följer anvisningarna och inte såsom här kanske en tredje gång handlar efter samma mönster? Jag begär inte att få veta vad regeringen sagt till skolöverstyrelsen. Jag utgår ifrån att vi är överens om att det är bra att i småfrågor åtal över huvud taget inte kommer i fråga, men jag vill ha besked om vilka slutsatser regeringen i princip dragit av JO:s ändrade praxis att även när det gäller det grundläggande förtroendet till ett ämbetsverk underlåta åtal. Riksdagen har självfallet huvudansvaret, men för att kunna möta det ansvaret behöver riksdagen en uppfattning om de slutsatser regeringen för sin del har dragit av det nya rättsläget. En del kan vi nog göra på egen hand. Vi bör i större utsträckning än på senare år ta till vara möjligheten att här i kammaren gå in i principfrågor, när memorialet om JO:s verksamhet når oss. Vi kan vidare göra klart för JO att han, då något fel i lagstiftningen eller något olämpligt i gällande regler upptäcks, i ökad omfattning bör rapportera detta för riksdagen. Såvitt jag vet har det bara hänt en gång på de senaste 50 åren. JO-ämbetet borde vidare tillställa riksdagen tätare redovisningar av sina uttalanden. De samlas nu i en tjock volym som kommer tillsammans med ”nådiga luntan” och försvinner mer eller mindre. Den granskning som sker i utskott tar, såvitt jag vet, inte längre samma tid som den gjorde förr i världen. Ur många synpunkter, bl.a. med hänsyn till riksdagens fortlöpande kontrollmöjligheter, borde JO en gång i månaden till riksdagen överlämna en sammanställning av sina viktigaste uttalanden. Min summering blir: Det är uppenbart att tiden är inne för en utredning om JO-ämbetet. En sådan begärs av två riksdagsmän, oberoende av varandra, nämligen herr Strömberg och herr Adamsson. Jag önskar att de finge framgång med sina motioner. Så till ekonomin. Det är väl ingen överdrift att säga att 1971 var ett dåligt år för svensk ekonomi. Konturerna till en slutsummering börjar nu synas i kalla siffror. Arbetslösheten var vid senaste mätningen 85 500 och många menar att den egentligen ligger långt högre. Tillväxten i svensk ekonomi avstannade så gott som helt under fjolåret. Prishöjningarna fortsatte att rulla — konsumentprisindex steg med 7 procent, men däri ligger också effekten av den höjda mervärdeskatten. De för barnfamiljerna så kännbara livsmedelspriserna steg med 11 procent. På två år har konsumentprisindex stigit med 14 procent. Den verkliga inkomstökningen för hushållen, när man tagit hänsyn till skatt och inflation, blev 2,8 procent. Många familjer råkade ut för allvarliga försämringar. Värdet av skattereformen började urholkas, främst genom snabbt stigande kommunalskatter. Industriinvesteringarna nådde inte alls upp till det mål som hade satts av regeringen och låg under den ökning som 1970 års långtidsutredning bedömt som nödvändig för att vi långsiktigt skall klara näringslivets konkurrenskraft. Inom enskild industri ökade investeringarna bara med 1,8 procent, och ökningen ligger så gott som helt på de stora företagen. Inte på många år har jag varit med om att de bekymrade människor som ringer eller skriver till oss politiker i så hög grad vill tala just om sin egen ekonomiska situation. Pensionärer, barnförsörjare och familjer som drabbats av bortfallna förmåner och höjda daghemstaxor vid en liten inkomstökning som skatt och inflation i stort sett suger upp vill tala om att det är för stor skillnad mellan den grå vardag som de tycker sig leva i och de paroller som de får höra från regeringssidan. Nog var det märkligt att den socialdemokratiska regeringen tidigt låste sig vid en ekonomisk politik som försvårade möjligheterna att hålla arbetslösheten tillbaka. Man höll halsstarrigt fast vid en egenhändigt konstruerad ekonomisk teori som tycks gå ut på att konjunkturnedgångar inte kan bekämpas med generella medel. Att av finanspolitiska skäl höja skatten — det kan man tänka sig. Men att tillfälligt sänka den, det avvisar man, Men just under en så djup nedgång som den vi upplever hade våra förslag haft en klart stimulerande verkan. Det finns beräkningar som visar att just nu på vintern 1972 skulle stimulansåtgärder av den typ och storleksordning som folkpartiet föreslog på sensommaren och som oppositionen i allt väsentligt enades kring den 2 november ha varit vad som behövdes. Men så sent som den 8 december avslogs — som statsministern erinrade om — de förslagen av socialdemokrater och kommunister här i kammaren. Det innebär alltså att Sverige nu under 1972 får dras med en onödigt hög arbetslöshet och att landet går in i den kommande konjunkturförbättringen — eller i varje fall den väntade konjunkturförbättringen — med sämre förutsättningar än vad som skulle behövt vara nödvändigt. Herr Palme leker en låtsaslek, när han här försöker antyda att vi skulle ha ändrat inställning sedan december. Jag vill i förbigående, herr talman, skjuta in den parentesen att socialdemokraterna inte längre tycks nöja sig med att bara här i riksdagen och i utskottet försöka förhala våra motioners behandling. Nu tänker man tydligen genom sin majoritet i grundlagberedningen försöka stoppa rätten för enskilda riksdagsmän och grupper att motionera med anledning av under riksdagen inträffad händelse. Men det skall inte få ske i det fördolda. Herr Palme sade att ”som alltid kommer vi att eftersträva en bred uppslutning kring de konkreta förslagen”. Det låter något falskt mot bakgrund av vad jag nyss antydde. Och hur blir det i försvarsfrågan? Kommer denna strävan till en bred uppslutning kring de konkreta förslagen att vara regeringens handlingslinje? Den centrala frågan i svensk ekonomi nu är hur man skall skapa trygghet i arbetet och därmed också resurser för en fortsatt reformverksamhet. Det är inte bara fråga om en arbetslöshet för dagen. Det är fråga om risker för en varaktig arbetslöshet på grund av strukturförändringar. Vårt recept är en beslutsam social-liberal näringspolitik. Vi hoppas kunna samla en så stark opinion för den att den regeringspolitik som bör avlösa den nuvarande får en klart liberal inriktning. , Det för löntagarna avgörande är stabila och utvecklingsbara företag. Men stabilitet och utvecklingsvilja brister för närvarande på många håll. En viktig orsak är osäkerheten om Sveriges anknytning till EEC, som statsministern berörde i sitt inlägg — även om han inte ville erkänna att det råder en ovisshet. Det är i själva verket en ovisshet som håller på att utvecklas till en visshet om att regeringen, delvis genom sin egen fumlighet, på många viktiga punkter inte kan uppnå sina egna förhandlingsmål. Vi klargjorde folkpartiets inställning i EEC-frågan i EEC-debatten här den 2 december. Vi har inte ändrat uppfattning på något sätt sedan dess. Frågan om medlemskap är avförd från de förhandlingar som nu pågår. Det är nu angeläget att med kraft ställa sig bakom förhandlingsdelegationen för att få ut bästa möjliga resultat i denna förhandlingsomgång. Men därmed är sannerligen inte EEC-frågan löst för alla tider. Det står klart — vi förutsåg det tidigare, och andra har också understrukit det — att Sverige inte ens i bästa fall kan uppnå egna förhandlingsmål. Regeringen vill ha nära, omfattande och varaktiga förbindelser med EEC. De kommer inte att bli så nära som regeringen önskar. De kommer inte att bli så omfattande som regeringen önskar. De kommer tyvärr inte att bli så varaktiga som regeringen sagt att den önskar. Om därför den socialdemokratiska regeringen nu skulle slå sig till ro med resultatet av denna förhandlingsomgång, skulle det vara allvarligt inte bara från industriföretagens utan också från löntagarnas — arbetarnas och tjänstemännens — synpunkt. Inte minst LO:s ordförande har här i kammaren framhållit riskerna för sysselsättningen om vi inte får en tillfredsställande uppgörelse med EEC. Två handelsministrar har klart sagt ifrån att ett handelsavtal inte är tillräckligt. Handelsminister Feldt sade vid Industri förbundets årsmöte förra året att ett rationellt utnyttjande av vårt lands produktiva resurser kräver en mera långtgående integration än vad enbart frihandel innebär. Och nu tycks vi få mindre än frihandel. Det vore nu på sin plats att regeringen erkände att den misslyckats och så snart det aktuella avtalet är slutet satte i gång de interna förberedelserna för en ny avtalsomgång — avtalet skall ju vara utvecklingsbart, Vi måste på allt sätt försöka komma med i arbetet på industripolitikens och det teknologiska samarbetets områden samt på de övriga europeiska samarbetsområdena. Det förhållandet att Sverige på grund av sin neutralitetspolitik inte kan delta i vissa former av samarbete bör göra det desto angelägnare för oss att ta aktiv del på andra områden. Vi kan inte räkna med gensvar från de europeiska länderna om vi inte tydligt visar att vi inte deltar i samarbetet enbart för att få ut egna fördelar; de har rätt att kräva att vi klart säger ut att vi vill vara med och bygga en fredlig framtid för Europa, och det är ett av huvudsyftena med EEC. Denna målsättning är självfallet förenlig med neutralitetspolitiken. Vid debatten den 2 december 1971 sade statsministern också att folkpartiets inställning i EEC-frågan från neutralitetssynpunkt är all right. Vi har inte ändrat uppfattning, och jag utgår från att statsministern inte heller har gjort det. Men med anledning av statsministerns sätt att lägga upp det vill jag säga ut, att lika självklart som det är att riksdagen lägger fast innebörden i Sveriges neutralitetspolitik, lika självklart är att enskilda grupper och personer skall ha rätt att framföra sin egen mening. Den bristande tilltron till möjligheten att nu nå en tillfredsställande lösning i förhållande till EEC är alltså en av förklaringarna till att vi inte får fram den investeringsvilja och den framtidstro som behövs i ekonomin. Den nuvarande näringspolitiken bygger på tanken att nya expansiva och högproduktiva enheter skall ge arbete åt människor som blir arbetslösa genom nedläggningar och rationaliseringar. Nu får vi inte ens fram dessa enheter. Men det är en annan farlig sida som vi länge har varit medvetna om; denna överflyttning av anställda till högproduktiva företag fungerar inte helt i praktiken. Vid varje nedläggning finns en växande minoritet som inte bereds sysselsättning på den öppna marknaden, ett allt större antal människor känner otrygghet och slås ut från den öppna marknaden. Strukturomvandlingen kan gå för fort. Kraftigt nedpressad lönsamhet för företagen och vikande investeringsutveckling är i högsta grad ett problem för löntagarna. När Statsföretag AB i en delårsrapport förra året konstaterade att vinsten inom koncernen var otillräcklig för att kunna erbjuda trygghet åt alla anställda var det ett uttryck för detta självklara samband mellan en rimlig lönsamhet och möjligheten att bereda arbete. Det finns, som folkpartiet påpekat i en motion till årets riksdag, siffror som tyder på att denna utveckling nu går i allt snabbare takt. Arbetslöshetsriskerna har brett ut sig till nya grupper. Antalet arbetslösa eller arbetslöshetshotade tjänstemän har ökat starkt. Till detta kommer alltså den s.k. svårplacerade arbetskratten, som nu bereds sysselsättning med olika medel, samt en omfattande dold arbetslöshet, främst bland ungdomar och kvinnor. Vi menar att en socialliberal blandekonomi ger bättre förutsättningar för en politik, där stabila företag förebygger arbetslöshet och människors otrygghet. Med ett bättre klimat för företagens långsiktiga utveckling kan man också förhindra ökad stress i arbetslivet och alltför snabb omflyttning. Men då går det inte att staten försöker styra företagen i detalj från kanslihuset. Tanken att man skulle sätta in av staten utsedda styrelserepresentanter i de med varann konkurrerande industriföretagens styrelser kan vi, som jag många gånger har sagt, inte godta. Nu framskymtar det i statsministerns inlägg här i dag att regeringen sluter upp, sent omsider, kring vår tanke att det viktiga nu är styrelserepresentation för de anställda i de egna företagen. Det har sagts att regeringen har gett upp tanken att följa insynsutredningen med särskilda statsföreträdare i styrelserna. Kan vi få den uppgiften bekräftad här i dag, herr statsminister? En andra viktig förutsättning för löntagarnas trygghet är en konjunkturpolitik som är i takt med ekonomins svängningar. Ovilja att utnyttja de medel som står till förfogande i en lågkonjunktur leder ju, som har skett, till outnyttjad kapacitet och till ökande arbetslöshet. Vad som är viktigt, när vi nu har råkat i otakt med konjunktursvängningarna, är alltså att få till stånd en hög finanspolitisk beredskap, som fungerar redan innan vi kommer in i ett annat konjunkturläge, och att den beredskapen verkligen utnyttjas. Jag tror att de allra flesta håller med om att vi inte har råd att upprepa 1969—1970 års utveckling, då järnhårda kreditrestriktioner bröt av investeringsviljan, speciellt hos de mindre och medelstora företagen. På löntagarhåll är det allt fler som upplever det meningslösa i den ständiga kapplöpningen mellan löner, skatter och höjda priser. Behovet av en samordning — under respekt för annan part — omvittnas av många fackliga ledare. En stabiliseringskonferens ger möjligheter till en bred diskussion om näringslivets situation och löntagarnas krav. Den kan på ett verksamt sätt förbättra möjligheterna att nå en överenskommelse även i själva avtalsrörelsen, en överenskommelse som inte blir starkt inflationsdrivande utan ökar tryggheten i sysselsättningen. Men då måste den självfallet inkallas i god tid före nästa avtalsrörelse; egentligen borde den börja förberedas redan före den här sommaren, I det här sammanhanget, herr talman, vill jag skjuta in att staten har en olöst avtalsfråga hängande sedan den förra avtalsrörelsen. Två huvudorganisationer befinner sig i ett avtalslöst tillstånd i förhållande till staten. Nu har en av dem, SR, vänt sig till regeringen och till partierna för att söka normalisera förhållandena. Med tanke på den bitterhet det vållat bland många statstjänstemän att just de organiserade gått miste om de retroaktiva pengarna på grund av sin lojalitet mot den egna fackliga rörelsen måste det finnas anledning för staten att se efter om det går att finna en engångslösning. Arbetsdomstolens utslag gör ju att en generositet från statens sida inte rimligen kan ges någon prejudicerande innebörd. Någon skyldighet för staten att betala ut den retroaktiva lönen finns inte. När jag för ett år sedan gav besked här i kammaren om folkpartiets inställning till det lagförslag som regeringen efter jämkningar lade fram, sade jag ut att staten måste vara angelägen att undvika kvardröjande misstämningar bland statstjänstemännen på grund av det övertag som man skaffade sig genom lagen. Jag vädjar därför nu till regeringen att efter överläggningar i riksdagens lönedelegation och självfallet också i den s.k. OAS, som ju är en samarbetsdelegation mellan kommunförbundens lönedelegation och avtalsverket, söka finna en lösning, som gör att staten och huvudorganisationerna kommer ur det här avtalslösa tillståndet. Att arbetsmarknadspolitiken i stort måste inriktas på att i större utsträckning än nu satsa på förebyggande åtgärder är också någonting som är utomordentligt angeläget för löntagarorganisationerna. Vi har lagt fram ett program för en sådan upprustning. Dit hör utbyggnad av arbetsförmedlingarna, större möjligheter att förmedla arbeten mellan olika orter och en skyldighet att anmäla lediga jobb med undantag för företag med upp till tio anställda. Vi har ju fått en öppen kundservice på arbetsförmedlingarna som i och för sig är utomordentligt värdefull och som passar mycket bra i ett läge med överskott av lediga platser, men det gäller nu att utforma den så, att arbetsförmedlaren har en chans till en aktiv förmedlingsinsats även i det motsatta konjunkturläget. Och nog tror jag att många förmedlare sänder en varm tanke till generaldirektör Öberg i invandrarverket som vill göra den utländska arbetskraften mera lättplacerad genom att driva på regeringen så att svenskundervisningen blir av i effektiva former. Jag lämnar det här avsnittet, herr talman, särskilt som Cecilia Nettelbrandt i sitt anförande kommer att närmare belysa en rad frågor. Men vad jag inte kan lämna är den utveckling mot ett litet antal stora företagsjättar som mer och mer har präglat svensk ekonomi. Den innebär risker för försämrad dynamik och konkurrens i ekonomin. De mindre och medelstora företagen är nödvändiga; de som arbetar där gör ovärderliga tjänster för folkhushållet och har samma rätt som andra att ställa krav på trygghet. Ett grundproblem för dessa företag är bristen på riskvilligt kapital. I fjol fick vi höra att den sedan länge sittande kapitalmarknadsutredningen skulle komma fram med förslag om åtgärder, men inget mer har hänt. Vi kan inte vänta år ut och år in på den utredningen. Därför bör man inrätta ett särskilt finansieringsinstitut för de mindre och medelstora företagen. Ett sådant förslag har arbetats fram av den statliga delegationen för dessa företag men av någon anledning stoppats i kanslihuset. Ett dylikt institut skulle kunna vara till betydlig hjälp inte minst för de familjeföretag som brottas med väldiga finansieringsproblem. Om sedan investmentbolagen kunde inrikta sig på att i större utsträckning köpa minoritetsposter i medelstora företag i stället för att helt ta över, skulle många familjeföretag kunna leva vidare med förstärkt ställning. Här är alltså en situation där sakläget i stort sett är känt. Utredningar finns, förslag finns, men ingenting händer. Vad tänker den socialdemokratiska regeringen egentligen göra för småföretagen? De har rätt till ett besked. Den socialliberala blandekonomin bygger på tilltron till de enskilda människornas initiativkraft, deras förmåga och villighet att satsa och ta ansvar för näringslivets utveckling. Ett tryggt näringsliv kan inte kommenderas fram, Det är från den utgångspunkten som vi kräver ett klart och entydigt erkännande av löntagarnas rätt till medbestämmande i arbetslivet också i lagstiftningens form. Det är — och jag riktar mig direkt till statsministern — ganska fantastiskt att höra statsministern tala om industriell demokrati, miljöpolitik, riksplanering och en näringspolitik som ger sysselsättning och trygghet för de anställda som om det vore ett monopol för socialdemokratin. Den sociala liberalismen har ju under 30 år fört fram dessa frågor och ofta varit pådrivande. Tag nu exemplet med styrelserepresentationen för de anställda! Vem var det som låg i täten därvidlag — socialdemokratin eller folkpartiet? Men vad vi har motsatt oss är ju den övertro på socialistiska lösningar som har funnits inom socialdemokratin även på senare år och som i så hög grad präglade er politik och er propaganda mellan 1967 och 1969. Vi lägger fram ett socialliberalt alternativ till den regeringspolitik som så många har fått pröva i praktiken och blivit besvikna på. Men vi är väl medvetna om att även om vi skulle få igenom den form av arbetsdemokrati på olika nivåer som vi syftar till, så kommer vi inte att kunna lösa intressekonflikterna och skapa någon sorts glättig harmoni. Det viktiga är ändå att dessa nya former för medbestämmande ger möjligheter att sprida makt och ansvar så att man förlöser krafter hos de människor vilkas kunnande och erfarenhet i många fall har lämnats outnyttjade i de större företagen. Vi har nu en situation som innebär ett naturligt tillfälle att ta ett viktigt steg mot en bättre arbetsdemokrati. Men då har det lagts fram ett förslag till en ny aktiebolagslag som inte tillgodoser de här synpunkterna. I likhet med bl.a. TCO och LO finner vi det naturligt att frågan om de anställdas representation i företagens styrelser trots det här förslaget nu får sin lösning. Därför bör lagförslaget i berörda delar stoppas så att vi genom snabbutredning kan få fram underlag för en riktig lösning. Det har tyvärr rätt länge varit så att socialdemokratin har förnekat en del av de problem som har uppkommit genom att, som jag sade i början, människorna frågar efter service och stöd från det allmänna i ökad utsträckning samtidigt som de anmäler en påfallande skattetrötthet. Det är inget tvivel om att många nu är oroade över de höga marginalskatterna och de samlade effekterna av nedtrappade bidrag och upptrappade avgifter och skatteskalor. Från socialdemokratin har vi fått höra att marginalskatterna egentligen bara är ett problem för höga inkomsttagare, trots att de går upp till bortemot 60 procent redan vid inkomster kring 30 000. Socialdemokraterna har sagt att människor egentligen inte bryr sig om den höga skatt de får på extrainkomster eller lönetillskott utan bara ser till den totala skatten. Det skulle betyda att människor inte är intresserade av löneökningar, och det stämmer inte. Finansministern har nyligen visat sitt ointresse för de samlade marginaleffekter som uppstår genom å ena sidan avtrappade bidrag och upptrappade avgifter, å andra sidan höga marginalskatter. Men det är just dessa dubbla marginaleffekter som i själva verket slår så hårt. Det går inte längre att skjuta de här problemen ifrån sig. Vi sätter då två åtgärder främst. Den första gäller indexskyddade skatteskalor. Den innebär att man sätter stopp för automatiska skattehöjningar som beror på inflationen. Den andra huvudfrågan gäller stödet till barnfamiljerna. Vi kan inte acceptera att den utvecklingen, att barnfamiljerna drabbas av en allvarlig förskjutning till sin nackdel, får fortgå. Vi vill inte nu i detaljer binda oss för hur stödet skall utformas, eftersom vi tycker det är riktigt att avvakta resultatet av familjepolitiska kommitténs arbete. Men vi menar att det är en absolut nödvändighet att nästa år fatta beslut om de första stegen mot en systematisk upprustning av stödet till barnfamiljerna, och vi tänker inte lämna regeringen någon ro på den punkten. De här reformerna av skattesystem och barnstöd hänger samman med vårt krav på rättvisa åt kvinnorna. Vi har utförligt utvecklat detta i motion till årets riksdag, och jag skall därför inte nu gå in på saken. Men vad som är viktigt, herr talman, är att den skatteutredning som riksdagen har begärt verkligen kommer i gång. Och den här gången vill vi inte vara med om den typ av kanslihusstyrda utredningar som det har funnits så många exempel på under senare tid. Finansministern och regeringen förlorade i höstas en viktig votering om det här. Acceptera nu, herr finansminister, riksdagens beslut och försök inte bakvägen styra utredningsarbetet med ritningar som i hemlighet fastställs i kanslihuset! Vi har tillsammans med centerpartiet pekat ut hur de direktiv bör vara beskaffade som skall utfärdas. De är helt offentliga — de finns i vår gemensamma skattemotion. Men för att klara den här ekvationen är det nödvändigt att gripa till en bättre offentlig hushållning och systematiskt undersöka alla möjligheter till besparingar. Vi har låtit en särskild arbetsgrupp gå igenom detta och har pekat både på konkreta besparingsmöjligheter och på en sådan förbättrad perspektivplanering att på lång sikt verkligen en riktig prioritering skulle bli möjlig. Men ingenting av allt det här får vara självändamål. Vi behöver en bättre hushållning för att få råd med reformerna, vi behöver en ekonomisk tillväxt för att över huvud taget svara mot människornas krav. Det som vi kanske hittills har försummat både i debatten och i handlandet är ju att se till att tillväxten får det rätta innehållet, och jag kan där i mycket ansluta mig till slutavsnittet i statsministerns anförande. Vi behöver en mera utvecklad teknologi för att undvika de skador på människor och miljö som en mera primitiv teknologi åstadkommer. Då kommer hela den väldiga miljökris in som så många debattörer på sistone har fört fram och som skulle innebära att vi genom befolkningsexplosionen, genom otillräcklig tillgång på födoämnen, genom misshushållning med energiresurserna skulle gå mot en förödande kris någon gång vid mitten av 2000-talet. Jag tror, herr talman, att det är angeläget att vi inte löser upp hela den politiska debatten genom att tro att vi nu skulle kunna klara det här hundraårsperspektivet. Det viktiga är att fullfölja de uppgifter som ligger framför oss på det globala planet under de närmaste två tre decennierna, därför att det är då det avgörs om vi skall hinna klara den kapplöpning med tiden som måste till för att inte den tredje världens problem skall växa oss över huvudet. I detta väldiga dilemma kommer den svenska riksdagen till en avgörande punkt i sitt arbete. Det gäller vad vi även i ett svårt ekonomiskt läge är beredda att sträva mot och försöka samla det svenska folket omkring. Vi får inte skjuta ifrån oss de åtaganden gentemot de fattiga folken som denna riksdag har gjort. Det är ju ingen konst att vara vän av u-hjälp när ekonomin är i sin ordning; det är när åtagandena verkligen kräver uppoffringar som solidariteten sätts på prov. Och det är detta som 1972 års riksdag kommer att ställas inför.

Herr talman! Det gångna året har varit ett dåligt år. I flera bemärkelser. Det var det år då antalet arbetslösa var högre än tidigare under efterkrigstiden. Det var det år då vårt land utnyttjade sina tillgångar sämre och tillväxttakten var lägre än på många årtionden. Det var det år då regeringen själv drev fram motsättningar på arbetsmarknaden så att tvångsingripande i en fri avtalsrörelse blev alternativet till ett samhälle ur funktion, ingrepp som herr Helén berörde för en kort stund sedan och vilkas konsekvenser för statstjänstemännen han påminde om. Jag delar herr Heléns slutsatser, inte minst med åberopande av de uttalanden som jag gjorde här i riksdagen då fullmaktslagen genomfördes. 1971 var det år då regeringen stängde den dörr den själv öppnat för integration med EEC. Det var det år då regeringen byggde sin ekonomiska politik på önsketänkande. Då regeringen nästan obegripligt konsekvent lyckades länka den ena felaktiga spådomen till den andra. Ett år kännetecknat av en förbryllande passivitet — som i sista hand gick ut över många människor utan arbete. 1971 var det år då initiativet låg — inte hos regeringen, utan hos den borgerliga oppositionen. Våra förutsägelser stämde med utvecklingen månad efter månad. Det var vi som presenterade de konstruktiva förslagen för att bryta den nedåtgående sysselsättningskurvan, för att stimulera verksamheten i ett undersysselsatt samhälle och för att förebygga, inte enbart — som regeringen — i efterhand komma till rätta med arbetslöshetens problem. Det var det år då regeringen lyckades vederlägga sina egna stolta slagord från 1970 års valrörelse, nämligen att prisökningar inte skall bekämpas med arbetslöshet och att näringspolitiken skall garantera rätten till arbete och trygghet. Och i stället för att utnyttja den möjlighet till samförstånd kring en aktiv sysselsättningspolitik, som de tre stora oppositionspartiernas alternativ vid höstriksdagens öppnande erbjöd, valde socialdemokraterna strid. Partitaktik gick före sysselsättning. Någon har kallat årets statsverksproposition för en ”avbarrad julgran”, men statsverkspropositionen är fördenskull inte ointressant. Den är motsägelsefylld. Den var avsedd som ett försvar för 1971 års politik. Men dess faktiska innehåll bekräftar inte bara den kritik som den samlade oppositionen riktade mot regeringens konjunkturbedömningar och politik under förra året utan också hur rätt moderata samlingspartiet haft i sin argumentation mot den socialdemokratiska ekonomiska politiken under en lång följd av år, nämligen att regeringens högskattepolitik, som målmedvetet har fört över tillgångar och möjligheter från den enskilda till den offentliga sektorn, till sist måste medföra allvarliga risker för sysselsättningen och välståndsutvecklingen för åren framöver. Hade socialdemokraterna inte fått hjälp av kommunisterna då de i höstas avvisade oppositionspartiernas stimulanspaket, skulle vi i dag ha haft en mera aktiv samhällsekonomi, flera människor i arbete och mindre risker för fortsatt arbetslöshet än vad vi nu har. Vi skulle dessutom — något som inte är mindre viktigt — ha haft större handlingsfrihet vid den tidpunkt, som finansministern tydligen nu finner mera avlägsen än för ett år sedan, då konjunkturen vänder uppåt och ekonomin åter riskerar överhettning. Att regeringen — den tvärsäkra attityden till trots — är bekymrad är förklarligt. Med sina nära kontakter med den s.k. rörelsen kan den socialdemokratiska minoritetsregeringen inte vara omedveten om den oro som gör sig gällande på arbetsplatserna ute i landet. Det verkar mot den bakgrunden nästan drömlikt att ta del av de försök att lugna de sina, som landets statsminister Olof Palme gör under sina olofsgator runt om i landet. Arbetslösheten är inte så stor som den illsluga oppositionen vill göra gällande, heter det. Det vittnar om ”ett förlegat klasstänkande” att göra gällande att de mer än hundratusen som omskolas i AMS:s regi saknar sysselsättning, påstod herr Palme exempelvis i Karlstad helt nyligen. Ungefär lika många studerar ju vid våra universitet, och man kan ”säga att AMS är vårt andra universitet”. Och det finns ingen egentlig skillnad mellan beredskapsarbete och andra jobb. Det är bara en ”bokföringsfråga” om en väg byggs på vanligt sätt eller som beredskapsarbete. Vi måste ”hitta på ett annat namn än beredskapsarbete” menar statsministern. Då kanske vi kommer bort från det ”felaktiga synsättet”. Så kan man resonera om man vill bedra sig själv och dölja sitt misslyckande. Redan George Orwell lärde att verkligheten kan förändras genom att begrepp och definitioner görs om. Om AMS blir vårt ”andra universitet”, skulle friställning alltså innebära kvalificering för universitetsutbildning. Men nog är det väl ändå ett uttryck för cynism hos ett lands statsminister att söka intala människor, som förlorat det jobb de utbildats för och därför blir tvingade att omskolas eller arbeta på beredskapsvägar, att den otrygghet de faktiskt upplever är ett uttryck för en föråldrad terminologi eller bokföringsmässig slentrian. Både omskolningsåtgärder och beredskapsarbeten är nödvändiga. Vi måste leva vidare med dem, bl.a. för att klara de påfrestningar som teknisk utveckling och internationell konkurrens utsätter vårt samhälle för. Men de är inte självändamål. Det vore mycket bättre om vi kunde leva utan dem. Om en månad har vi den finanspolitiska debatten här i kammaren. Vi får då tillfälle att fördjupa oss i regeringens och oppositionspartiernas finanspolitiska och samhällsekonomiska bedömningar och att analysera de eventuella olikheterna i prognoserna för kommande budgetår. Jag skall inte föregripa den debatten utan i stället ta upp några generella problem, som allt tydligare avtecknar sig i ett längre perspektiv. I centrum för den socialdemokratiska förkunnelsen har under senare år stått kravet på ”det starka samhället”. Herr Palme kom tillbaka till det i sitt inledningsanförande för en stund sedan. Moderata samlingspartiet har ingalunda bestridit, herr Palme, att teknik och utveckling kommer att ställa krav på det offentliga, i vissa hänseenden större krav än tidigare. Men vi har påvisat att det för att förverkliga sådana krav fordras en bedömning av vilka samhällsuppgifter som är de viktigaste. Mindre betydelsefulla måste stå tillbaka för mera betydelsefulla. Vi har också pekat på att om samhället skall göras starkare än det nu är, måste detta innebära en överföring av makt, befogenheter och resurser — pengar eller personal — till den offentliga sektorn med härav följande obevekligt minskad rörelsefrihet och begränsade möjligheter för den enskilde att förfoga över resultatet av sin möda. En sådan resursöverföring till det offentliga är — har vi gjort gällande — på sikt ägnad att minska den enskilde individens handlingsfrihet och ansvarsområde och att sänka tillväxttakten i ekonomin i så stor utsträckning, att vårt lands möjligheter att förverkliga de betydelsefulla mål som man ställer upp för vår politik försämras eller upphör. Detta är inget nytt, herr talman. Vad som är nytt är den bekräftelse av dessa våra teser som de senaste årens finansplaner förmedlar till läsarna. Årets finansplan är tydligare än många tidigare. Vi kan där konstatera att hela den del av bruttonationalproduktens ökning som de enskilda arbetstagarna beräknas arbeta ihop kommer att berövas dem för det första i direkta och indirekta skatter och för det andra genom den prisstegring som förväntas äga rum under året. Ökningen av den offentliga sektorns utgifter år 1972 motsvarar inte mindre än 98 procent av hela den väntade ökningen av bruttonationalprodukten. I andra relationstal uttryckt innebär detta att så gott som hela utgiftsstegringen i förhållande till föregående budgetår — i löpande priser 13,4 procent — är automatiskt betingad och att mindre än 1 procent står till förfogande för nya utgifter och reformer. Om något illustrerar den bristande handlingsfrihet som socialdemokraternas politik har lett fram till är det sådana siffror. Vi står nu — för att citera statsminister Olof Palme själv i senaste numret av Veckans Affärer — ”inför ett väldigt tryck” som tvingar 1970-talet att arbeta med ”benhårda prioriteringar och stor återhållsamhet med alla utgifter”. Den offentliga sektorn kan inte, sade statsministern, ”tillåtas expandera i samma takt som under 60-talet”. Nej, herr talman, det kan den verkligen inte. Och när man tar del av finansministerns analys av och argument mot den kommunala expansionen under de gångna åren återfinner man samma argument som vi moderater år efter år har riktat mot expansionen inom hela den offentliga sektorn. Finansministern kräver nu att den kommunala expansionen skall rätta sig efter tillväxttakten så att samhällsekonomin inte skall komma i obalans och så att de enskilda hushållen skall få pengar över för egen fri konsumtion. Herr Sträng har så rätt, så rätt. Men alla år då vi har ställt samma krav på samhällsekonomin har vi bara bemötts med spydigheter från regeringsbänken. Och våra år efter år framförda krav i riksdagen — som inget annat parti har ställt sig bakom — att den offentliga expansionen i princip inte skall gå snabbare än bruttonationalproduktens tillväxt har byggt på insikten om att välstånd, tillväxttakt och individuell rörelsefrihet annars skulle undergrävas. Våra farhågor har nu besannats. Långtidsutredningens prognoser har kastats över ända. Och de byggde som bekant på att vårt land för att inte komma på efterkälken i utvecklingen måste åstadkomma en årlig investeringsökning av i genomsnitt 6,5 procent och en motsvarande produktionsökning av 5 procent under de närmaste fem åren — siffror som vi redan ligger långt under. Men regeringen säger sig i statsverkspropositionen vara belåten med förra årets investeringsuppgång. Med hänsyn till vad vi fordrar av framtiden var det året klart otillfredsställande då det gällde industrins investeringsuppgång. Och år 1972 tycks inte bli bättre. I början av 1971 räknade finansminister Gunnar Sträng med en uppgång av industrins investeringar med 12 procent. Den verkliga siffran kommer att ligga någonstans omkring 5 procent och för nästa år beräknas ökningen till 2,3 procent. Om man vill göra gällande att detta är ”glädjande höga” siffror och att de är ett uttryck för ”näringslivets positiva framtidstro”, då har man verkligen inte stora anspråk. I varje fall inte om man vet — och det måste finansministern veta — att av förra årets mycket blygsamma investeringsökning den privata industrin svarade för mindre än 2 procent. I själva verket har våra industriinvesteringar under hela den senaste femårsperioden inte ökat med mer än 14 procent sammanlagt, således ett dåligt genomsnitt av bara några procent, dvs. klart mindre än inom EEC och Västeuropa i dess helhet. Den här utvecklingen, herr talman, är ett uttryck för den bristande tillförsikt som i alltför hög grad karakteriserar svensk företagsamhet i dag. Och sådana fakta kan regeringen inte dölja genom missbruk av statistik. Om jag bortser från de största och väl konsoliderade företagen — företag med förgreningar utanför riket, företag som under efterkrigs tiden kunnat bygga upp reserver, god likviditet och förutsättningar för att överbrygga konjunktursvackor — är lönsamheten till följd av kostnadsutvecklingen här hemma och den internationella konkurrensens tryck avgjort mycket lägre än vad den har varit tidigare. Antalet konkurser i vårt land — relativt sett — var förra året omkring tio gånger större än i Västtyskland och Förenta staterna. Självfinansieringsgraden har sjunkit. Behovet av upplåning och krediter har ökat. Förmågan att göra riskfyllda satsningar har därmed begränsats. Forskningsoch utvecklingsmöjligheterna likaså. Särskilda problem möter landets flera tusen familjeföretag med hundratusentals anställda. Och den allmänna atmosfär för vilken socialdemokraterna inte kan frånta sig ansvaret har påverkat framtidsbedömningen. Kampanjer och misstroendeförklaringar från socialdemokratisk sida, förmedlade och ofta förgrovade av massmedia, men framför allt frånvaron av generella, aktiva näringspolitiska stimulansåtgärder kan i längden inte lämna näringsverksamheten oberörd. ”Svartmålning som vanligt”, kommer regeringsbänkens representanter att säga. ”Ogrundade beskyllningar, vanmäktigt kraxande från korpar”, brukar det också heta. Jag är van vid det. Men gå ut och fråga de människor som jag har talat om! Även företagsamheten är ju en rörelse, som kan vara värd att lyssna på — inte minst därför att det är den som ger jobben. Vi har fortfarande — trots regeringspolitiken — hundratusentals företagare i vårt land. Jag fick nyss en lapp från en av mina medarbetare. En företagare i Storvik med 50 anställda — jag har hans namn, men jag vet inte om jag skall nämna det — hade lyssnat på debatten här för en stund sedan och sedan ringt hit. Han sade att han var ”högeligen förbannad”. Han ville enträget att jag skulle föra en fråga vidare till landets statsminister, och jag skall göra det. Han sade så här: ”Herr Palme framhöll i sitt anförande att svenska folket känner oro för sysselsättningen. Varför gör det det? Jag vill att herr Palme skall upplysa svenska folket om varför det känner denna oro. Är det för att socialdemokraterna har suttit i regeringen i så många år eller är det av andra skäl? Vad menar herr Palme? Är regeringen skyldig? Är regeringen helt oskyldig? Har regeringen inget ansvar alls för den oro för sysselsättningen som finns ute bland företagen?” Jag vidarebefordrar frågorna. Oron är som sagt påfallande. Och en avvaktande hållning bland företagarna till nya initiativ är en konsekvens därav. Oskickligheten och tafattheten då det gäller Sveriges anknytning till EEC har inte gjort saken bättre. Näringsidkare som dagligen handskas med ekonomiska realiteter möter marknadsproblemen, och de vet hur komplicerat det internationella varuutbytets vägnät är. De är djupt oroade inför den framtid i vilken de stolta appellerna om ”nära, varaktiga och omfattande förbindelser” med den europeiska stormarknaden efter bara tre fjärdedels år har räknats ner till ett handelsavtal med begränsningar till Sveriges nackdel i olika hänseenden. Och nu skall dessa människor dessutom skrämmas till tystnad genom angrepp och kritik för bristande neutralitetspolitisk trovärdighet. Låt mig påminna regeringen och kammaren om att regeringen för mindre än ett år sedan ansåg att Sverige kunde förhandla även om medlemskap och hävdade denna mening med eftertryck i internationella sammanhang. Herr Palme reste runt och charmade folk i Europas huvudstäder och drev denna tes. Sedan gjorde regeringen en helomvändning utan att belägga nödvändigheten härav. Trovärdighet är uppenbarligen ett relativt begrepp. Herr Palme inledde sitt anförande i dag med att ställa frågor till de olika partiledarna. I och för sig var de onödiga; jag har för vår del givit klara svar förut. Herr Palme vet var vi står. Men eftersom frågan ställdes skall jag besvara den. Jag skall svara på följande sätt när det gäller de tre punkter som regeringen kom med. Vi delar regeringens uppfattning i två punkter. För det första skall Sverige fortsätta att driva en fast och konsekvent utrikespolitik. Jag har kritiserat regeringen, för jag tycker att den ibland inte har drivit en tillräckligt fast utrikespolitik. För det andra har vi en klart positiv inställning till samarbetet ute i Europa. När det gäller den tredje punkten, att det är klart att fullt medlemskap är oförenligt med svensk neutralitetspolitik, är mitt svar: Det vet vi inte. Det har inte från svensk sida förts de förhandlingar som skulle ha klarlagt om så är fallet eller inte. Jag skall för säkerhets skull besvära kammaren med att lyssna på vad vi i vår partimotion har sagt härom. Det tar bara två minuter. ”Medlemskapet ger de bästa möjligheterna för den till Sverige lokaliserade produktionen att framgångsrikt konkurrera på den västeuropeiska marknaden. Därför ger medlemskapet också den bästa grundvalen för ökad sysselsättning och höjd levnadsstandard. Den svenska utrikespolitikens uppgift är att bevara fred, frihet och oberoende åt vårt land. Den skall främja förståelse och samverkan mellan nationer och folk samt befordra ekonomiskt och socialt framåtskridande i alla länder. Det råder allmän enighet i vårt land att dessa syften bäst tjänas genom ett fasthållande vid den traditionella huvudlinjen i vår utrikespolitik, alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Även samarbetet med EEC måste utformas efter denna huvudlinje och kunna förenas med den utrikespolitiska handlingsfrihet som utgör det väsentliga elementet i den alliansfria politiken. Det mål som bör eftersträvas är därför medlemskap i EEC förenat med de garantier som vårt land anser erforderliga för fortsatt svensk neutralitetspolitik. Då Sveriges regering den 18 mars 1971 deklarerade att medlemskap i EEC icke var förenligt med en oberoende svensk utrikespolitik, åberopades som främsta motiv det politiska samarbete som innefattades i de s.k. Davignonoch Wernerrapporterna. Därmed bröts den handlingslinje som Sverige följt sedan 1967, enligt vilken vårt land förklarat sig berett att förhandla om varje form för samarbete med EEC inom Romfördragets ram under förutsättning av erforderliga garantier för självständig svensk neutralitetspolitik. Moderata samlingspartiet kritiserade regeringens ändrade ståndpunktstagande och gjorde gällande dels att säkra slutsatser ännu inte kunde dragas beträffande räckvidden av Davignonoch Wernerrapporternas förpliktelser i skilda hänseenden, dels att de år 1967 inledda öppna förhandlingarna borde fullföljas för att därvid få fastslaget huruvida och i vad mån EEC vore villigt att ge vårt land de förbehåll som Sverige” — Sverige självt alltså — ”kunde anse erforderliga för fortsatt neutralitetspolitik. Regeringens deklaration den 18 mars är ett utrikespolitiskt faktum. Eftersom emellertid enligt vår mening medlemskap på sikt måste vara bäst ägnat att tillgodose svenska önskemål om utrikespolitiskt och ekonomiskt oberoende och handlingsfrihet, bör den svenska förhandlingspositionen gentemot EEC eller det resultat som nu kan ernås icke betraktas som en gång för alla låst. Utvecklingen inom EEC, liksom på det utrikespolitiska fältet över huvud, bör följas med uppmärksamhet. Så snart förutsättningarna därför föreligger bör Sverige åter aktualisera frågan om medlemskap i den Europeiska gemenskapen.” Kort och gott: Vi skall driva förhandlingarna nu för att nå bästa möjliga resultat, men vi skall fördenskull inte stänga dörren för en utveckling av samarbetet i en framtid, där medlemskap fortfarande för mig framstår som det mest angelägna målet. Herr talman! Tekniskt och ekonomiskt har vi fortfarande Europas högsta välstånd. Men välstånd skall förvaltas och utvecklas. Detta ställer krav som måste uppfyllas, om välståndet inte skall förbytas i sin motsats, på samma sätt som gjorda investeringar måste amorteras och förräntas, om de inte skall bli värdelösa. Det är häri det brister. När den enskilde i dag betraktar sina möjligheter att förändra sin tillvaro och miljö som obefintliga, när han märker att nya uppoffringar och nya arbetsinsatser inte ger honom det utbyte han räknat med, känner han sig vanmäktig. I den mänskliga naturen — och den kan vi aldrig komma ifrån — ligger en nedärvd strävan efter utveckling, att nå uppställda mål, att kunna förverkliga sig själv, att inte morgondagen skall bli dagen exakt lik, att knyta förhoppningar inte bara till tipsresultat och lotterivinster och till slumpartade avgöranden utan att kunna målmedvetet arbeta vidare för sin och sin familjs bättre framtid. Det är en realitet i dag, herr talman, att ett stort antal familjer — framför allt de som varit oförsiktiga nog att skaffa sig barn och som ligger på den inkomstnivå som snart utgör genomsnittet i vårt land, nämligen mellan 30 000 och 45 000 kronor om året — inte har möjlighet att genom ökade arbetsinsatser förbättra sin ekonomi. Marginalskatterna tar större delen av förbättringarna, och hela deras inkomst fräts samtidigt ner av inflationen, av en penningvärdeförsämring, vars yttersta konsekvens blivit ett nytt räknesystem med femöringen som ettöring. Och när lönen stiger i pengar räknat — men inte i köpkraft — faller sociala bidrag bort. Det här är ingenting nytt, inte alls. Detta vet alla. Fråga bl.a. TCO, som häromdagen tog sig friheten att än en gång påminna finansministern om hur större delen av dess medlemskrets upplever sin situation. Och de stora LO-grupperna befinner sig i samma läge. Den genomsnittlige heltidsarbetande LO-mannen ligger i dag på en inkomst över 30 000 kronor, alltså inom det skikt där möjligheterna att förbättra familjens ekonomi är utomordentligt små. Men av någon anledning är tydligen LO hövligare och gör sig inte påmint — i varje fall inte så det hörs. Ute på arbetsplatserna, framför allt inom de mest konkurrensutsatta branscherna, inom de små och medelstora företagen, har känslan av trygghet upphört. Under de många goda åren levde de anställda i säkerhet, i övertygelsen om att kunna räkna med att få vara kvar i sitt arbete så länge de önskade. I dag är osäkerheten inför framtiden förhärskande; känslan av otrygghet och oro dominerar. Dessa osäkerhetslinjer går genom hela samhället. De garantier — för att ta ett annat exempel — för trygghet som den enskilde markägaren eller egnahemsägaren tidigare trodde sig ha i själva äganderätten har undergrävts. Det starka samhällets krav på att planera markens användning och att förfoga över marken för att genomföra sina planer, konfiskationen av tidigare fri glesbebyggelserätt, efterkrigstidens bostadspolitik, allt har syftat till eller medfört att den enskildes rättigheter minskat och de offentliga maktutövarnas rätt stärkts. Tryggheten för dem som står i vägen för den offentliga maktens anspråk har begränsats. Omgestaltningen under de senaste årtiondenas urbanisering har ryckt undan enskilda och familjer från tidigare gemenskap, som de inte har kunnat återskapa i tätorternas sterilitet. Vilsenheten i den nya, främmande miljön och avsaknaden av kontakter människorna emellan har skärpts av bristen på gemensamma värderingar. Rotlöshetens kalla miljö har blivit — det vet vi alla — en grogrund för stigande kriminalitetsoch brottsutveckling. Den osäkerhet — eller skall vi inte rättare säga den förtvivlan — som därvid kommer till uttryck motsvaras av en minst lika hög grad av otrygghet hos de många som blir förvildningens och normnedbrytningens offer. ”Det starka samhället” — den yttersta garanten för säkerhet till liv och egendom — fungerar inte på det här området. De som drabbas är framför allt de små i samhället, de gamla, den generation som byggt upp det välfärdssamhälle som nu visat sig innehålla så mycket av meningslös förstörelse och brist på respekt för andra människors liv och hälsa, integritet och egendom. Dessa drabbade känner sig utlämnade. De söker hjälp men kan ingen få. Resurserna sägs vara otillräckliga. Deras anmälningar blir ofta obehandlade eller leder inte till resultat. Det tjänar ingenting till att gå till polisen, heter det alltför ofta. Samhället svarar inte upp mot sin primära uppgift att ge skydd till liv och egendom. Det vet landets justitieminister. Ovissheten inför framtiden finns i dag inte bara i glesbygden. Den finns också i tätbygden. I glesbygden gäller det att behålla eller skaffa arbete, att inte tvingas att bryta upp för att få sysselsättning i en ny omgivning. Inom tidigare gynnade orter finns på sina håll i dag en motsvarande känsla av att vara utlämnad. Även här har människorna knutits ihop av arbets-, familjeoch vänskapsband. Och även dessa människor upplever tvångsförflyttningar som personliga tragedier. Hur motiverade sådana utflyttningar än kan te sig ur övergripande regional synvinkel, så ligger ytterst människornas känslor i botten. Vad beror det nu på, herr talman, att så mycket blivit fel i det här samhället under bara några år? Ja, bl.a. förmodligen på att de högt spända förväntningarnas politik som den socialdemokratiska regeringen fört slagit tillbaka i besvikelse. Väljarna har förespeglats en framtid som inte visat sig vara byggd på verklighetens grund. Även visioner måste ju kunna realiseras. Varje reform och varje löfte måste också betalas av några. Och den dag de arbetande människorna finner att deras arbete inte räcker till för att ge en bas för alla dessa löften och att det inte blir någonting över för att göra deras egen tillvaro bättre, då slår det tillbaka. De svikna förhoppningarna utlöser misströstan. Inget aldrig så starkt samhälle kan leva över de tillgångar som de enskilda människorna skapar tillsammans. Svensk politik befinner sig just därför i dag vid en skiljeväg. Den ena vägen leder till att utnyttja detta i grund och botten rika samhälles alla möjligheter, att ställa krav på enskilda människors ansvarskänsla och arbetsamhet men också att ge dem möjligheter att förverkliga dessa två egenskaper. Den andra vägen är att fortsätta på den upptrampade stigen och att följa de råd som Ernst Wigforss och en del av den socialdemokratiska pressen gav i höstas, nämligen att blanda blandekonomin med ännu mera socialism, att ge det starka samhället ytterligare resurser i pengar och personer och att än mer begränsa rörelsefrihet och ansvar. Om den vägen är bara att konstatera, att den kommer att minska den enskildes demokratiska frihet och dessutom landets möjligheter att skapa trygghet, sysselsättning och välstånd. Den första vägen förutsätter däremot ett omtänkande. En vandring längs den bygger på insikter om att den hittillsvarande politiken slagit fel och att vi nu måste göra nya avvägningar och delegera och decentralisera arbetsuppgifter. Vi måste med andra ord anpassa samhällets tillväxt till de tillgångar som det arbetande folket skapar. Det är den väg som moderata samlingspartiet förordat i sin stora motion till årets riksdag. Det är den väg som statsminister Olof Palme redan har kritiserat. Vi vill alltså ha en utredning — en decentraliseringsoch sparutredning — som går igenom den offentliga hushållningen sektor för sektor. Den skall i första hand klargöra hur man med en annan fördelning av makt, beslut och ansvar mellan det offentliga och den enskilde medborgaren skall komma till rätta med den skrämmande utgiftsautomatik, som årets finansplan vittnar om. Utredningen skall vidare redovisa hur de funktioner som samhället måste ha skall skötas mera rationellt, ekonomiskt och effektivt. I många år har vi krävt ett nytt skattesystem. Det vi har är föråldrat och orättvist. Ännu för ett år sedan var vi ensamma om detta krav. Under höstriksdagen gick det till vår glädje igenom. En parlamentarisk skatteutredning skall nu tillsättas. Utredningen bör först ta sig an de mest brännande frågorna och lösa dem med förtur, nämligen dels de orimliga marginalskatterna för vanliga inkomsttagare, dels barnfamiljernas beskattning. I avvaktan på utredningen måste de automatiska skattehöjningarna tas bort. Vi har lagt fram ett konkret förslag till hur detta skall ske. Och folkpensionen måste undantas från beskattning. Rätt till avdrag för makelön för de faktiskt sambeskattade bör införas, t.ex. för två makar som arbetar i samma rörelse, Som en röd tråd genom vår stora partimotion går vår politiska huvudlinje — den som statsminister Olof Palme kritiserade — att den enskildes rätt skall tryggas, att ansvaret skall läggas närmare honom. Demokratin behöver förstärkas med ökad användning av folkomröstningar, offentliga utfrågningar i utskott och vidgad insyn i statlig och Att garantera den enskildes rättstrygghet är ett rättvisekrav. De rättsvårdande och skyddande myndigheternas resurser måste alltså stärkas. Här tycks vi i dag vara helt överens på den borgerliga sidan, vilket är glädjande. På utbildningsområdet skall råda valfrihet. De enskilda skolorna får inte kvävas. För att bryta monopolet i etern vill vi ha ett system med konkurrerande produktionsbolag på i första hand TV-området. Sveriges beredskap kräver ett jordbruk vars utövare har samma rätt till inkomsttrygghet som andra grupper. Bostadspolitiken måste ges en annan inriktning, kännetecknad av valfrihet och kostnadssänkande konkurrens. Den låga bebyggelsen skall stimuleras liksom människornas önskemål att få egna hus i glesbygden för fast bosättning eller fritid. Detta, herr talman, är bara några få av de förslag som moderata samlingspartiet vill arbeta för vid årets riksdag och som alla syftar till att stärka den enskildes ställning och därmed också vårt lands ekonomi. ”Herr Bohman har hållit det reaktionära anförande som man kunde vänta sig”, kommer herr Palme säkert att göra gällande i sin replik. Detta har jag skrivit i mitt manus. Det är den gamla 50-talshögern som går igen. Eller 30-talshögern — eller varför inte 20-talshögern. Det visade sig nu vara precis vad herr Palme sade. Det kom som ett brev på posten, bara litet fortare än vad fallet är i verklighetens postbefordran. När man lyssnar på herr Palmes argumentation, nu som tidigare, får man en känsla av att herr Palme vill glömma dagens problem för 1930-talets. Om Ernst Wigforss hade rätt i sin konjunkturpolitik 1930, vilket jag har vitsordat, herr Palme — även om effekten av den framför allt berodde på andra omständigheter så var den riktig — ursäktar det inte de missgrepp i dag som vi angriper. Dagens problem angår dagens generation. Det är en, skall vi säga, falsk konservatism att leva i det förflutna och att låta den politik som då var riktig legitimera en politik som i dag är felaktig. Jag vill gärna erkänna att jag i dag inte riktigt kände igen vår stora motion när herr Palme kritiserade den. Men uppenbarligen betraktar herr Palme oss som huvudmotståndare och vi betraktar oss själva som huvudmotståndare mot en kollektivistisk socialistisk politik, så vi tar det bara som beröm. Men, statsminister Olof Palme, jag är inte så ensam, och mitt parti är inte ensamt, när vi gör gällande att någonting har gått fel i dagens samhälle. Vi har väldigt många människor med oss — människor som röstat med herr Palmes parti och som med säkerhet kommer att fortsätta att rösta med herr Palmes parti — som känner igen det samhälle som jag har beskrivit och upplever den misströstan och den osäkerhet som jag här har försökt vidarebefordra. I tidskriften Fackföreningsrörelsen i höstas — jag vet inte om herr Palme har läst den — frågade Anders Leion: Vart tog folkhemmet vägen? För att samhället skall bli ett fungerande helt måste det, menade herr Leion, finnas samförstånd och förståelse mellan olika grupper. Om det inte finns förutsättningar för skapande kompromisser återstår bara maktfullkomliga diktat. Den gamla idén om ett ”hem för hela folket” är — menade Leion — kanske förlegad. Men lika väl som man måste kunna se klart existerande ideologiska och andra motsättningar, måste det också ”finnas en möjlighet att övervinna dem och åstadkomma politiska beslut som kan accepteras av en övervägande majoritet”. Behovet därav är större i dag. Därför att vår välfärd beslutas på politisk väg. Landets politiska framtid kommer att avgöras av strävanden att finna ”samlande lösningar”. Och så drog Anders Leion, som jag kanske ideologiskt inte har någonting gemensamt med i övrigt, konklusionen av arbetarrörelsens reformistiska tradition och nära förtrogenhet med vardagens problem, som han skriver, att den borde vara i stånd att ”formulera visionen av ett nytt folkhem”. Strängt taget utgör dessa citat ur Anders Leions artikel en polemik mot herr Palmes angrepp på mig. De dementerar herr Palmes påstående att dagens, dvs. herr Palmes, socialdemokrati bygger på samverkan, samförstånd, på en folkhemmets solidaritet och gemenskap. Jag upprepar vad jag har sagt förut: Gå ut och fråga människorna i dagens Sverige, om de känner på det sättet, om de tycker sig leva i ett folkhem byggt på gemenskap! Jag tror att den skildring, som jag har givit av situationen i Sverige i dag, ligger närmare verkligheten än den som herr Palme har tecknat. I sitt angrepp mot den ideologi som vi har redovisat i vår motion, ideologin om den enskilde kontra kollektivet — en ideologi som bygger på att öka den enskildes rörelsefrihet och ansvar — erinrade herr Palme om alla de sociala reformer som har genomförts i vårt land. Och han ville antyda, nu som tidigare, att reformpolitiken var ett verk av den socialdemokratiska regeringen under dessa 40 år. Det är ju inte sant. I själva verket har det icke förelegat några motsättningar om de grundläggande dragen i reformpolitiken.

Ibland har oppositionen drivit på. Jag vill påminna om folkpensionen.

Då man lyssnade till herr Palme fick man en känsla av att om det hade varit en moderat regering i vårt land under dessa år, skulle vi fortfarande ha haft hästspårvagnarna kvar.

Utgångspunkten för den motion som herr Palme kritiserade är hur dagens samhälle ser ut. Motionen är ett försök från vårt håll att analysera detta samhälle, att bedöma hur människorna upplever det och att skildra ett alternativ till ett socialdemokratiskt samhälle som successivt vill föra över makt på offentliga instanser och därmed minska rörelsefriheten för enskilda. Sedan 1950 har antalet i offentlig tjänst anställda ökat med — om jag inte minns fel, jag skall reservera mig för de exakta procenttalen — cirka 250 procent. Det är klart att alla dessa människor gör insatser — jag skall ingalunda förringa deras arbete — men de är icke direkt produktiva på det sättet att de skapar ett välstånd för framtiden, vilket motsvarande insatser på den andra sidan skulle ha gjort. Vi hävdar ägandet därför att vi anser att ägandet ger människorna större möjlighet att känna trygghet. De blir mera oberoende inför de oförutsedda händelser som kan drabba oss alla på livets vandring. Vi reagerar mot att man vill föra över ägandet på det kollektiva. Man känner inget ansvar för det som ägs av kollektivet. Jag känner ingen personlig delaktighet i SJ, och det gör inte heller någon annan i denna sal. Jag känner inte heller stor delaktighet i LKAB. Lägg över sparandet och ägandet i så stor utsträckning som möjligt på enskilda! Det ger dem ansvar och lust att förkovra vad de har fått och att bygga upp ett välstånd för sig och de sina. Det är alltså den rörelsefriheten som vi vill återställa för de enskilda människornas skull, för demokratins skull och för välståndets skull. Strävan efter ägardemokrati behöver inte innebära, som herr Palme förutsätter, att man skall ge dessa människor makt över andra, en makt som kan missbrukas. Vi vet att med makt följer fara för missbruk, och det är bl.a. därför som vi angriper kollektivet. Det går att skapa garantier mot maktmissbruk, och det är samhällets sak att göra det. Man kan genom generella regler i lagstiftningen dra upp ramar för de enskilda människornas handlande. Det har vi gjort tidigare. Men det behöver inte innebära att man överför pengar, ägande och befogenheter i stor utsträckning till en stor offentlig sektor, kommunal eller enskild, som bygger på föreskrifter och detaljregler vilka snör in den enskilde. Jag säger på nytt: gå ut och fråga de enskilda om de inte upplever situationen på det sättet i dag! Jag tog mig förra året friheten, herr talman, att citera ett par aktuella svenska författare. Jag tycker att det kan finnas anledning att på nytt återge en av dem, därför att det han säger skildrar hur många människor upplever situationen. Jag syftar på ett citat av Sven Delblanc, om vilkens politiska ideologi jag inte vet något alls. Han uttryckte sig så här: ”Vi lever mestadels i en känsla av djupaste främlingskap och beroende inför en opersonlig, anonym samhällsmakt. Det är denna makt som vid vite tillhåller oss att fylla i obegripliga blanketter, som snäser av oss i telefon eller hänvisar oss till en annan överhetsperson, vilken i sin tur inte har kommit för dagen, har gått till lunch eller har gått för dagen.” Är det någon som känner igen det? ”Inget är klart, visst och enkelt i denna maktens byråkratiska labyrint, inget utom övertygelsen om att det alltid är vi, medborgarna, som har fel. Var är makten? Makten är alltid någon annanstans.” Jag vill påminna statsministern om att i citatet från Veckans Affärer, som förmodligen är rätt återgivet, statsministern själv strök under att vi måste prioritera, att vi nu måste hårdhänt se till att vi får en annan avvägning. Det måste ju finnas någon mening bakom det uttalandet. Något måste alltså eftersättas till förmån för något annat. Har man ingen mening om vad som skall prioriteras, vad man skall satsa på för framtiden, så kommer herr Palme och hans regeringskolleger ändå att tvingas göra det. Det kommer utvecklingen att se till. Vad jag har vänt mig mot i mitt anförande är de motsättningar socialdemokraterna skapat, och jag vill komma tillbaka till Anders Leion, därför att jag tycker att han har rätt i sin kritik. Jag vet som sagt ingenting om vad han tycker i andra hänseenden, jag begränsar mig till det avsnitt jag citerat. Det kan naturligtvis tyckas som en motsägelse, om jag nu står här och först kritiserar socialdemokratisk politik och sedan bekänner mig till en samförståndets politik. Men den motsägelsen är, menar jag, bara skenbar, framför allt därför att min kritik mot socialdemokraterna har riktats just mot de konfrontationer som byggts upp under de senaste åren. Jag har angripit försöken att ställa grupp mot grupp, att skapa intressekonflikter där det borde finnas intressegemenskap — Thorbjörn Fälldin var inne på precis samma linje — och att inte medge att företagare och anställda ytterst är förenade i samma strävanden att skapa och behålla arbetstillfällen. Det har varit en politik som bortsett ifrån att de som lyfter bidrag eller får pengar tillbaka från stat och kommun ju ytterst själva med sina skatter är med och betalar bidragen och att löntagare som kräver högre löner också är konsumenter, som får bära löneökningarnas konsekvenser i form av högre priser. Det moderna samhället är ju ett hjul där arbete, löner, kostnader, skatter och priser roterar i ett obönhörligt sammanhang som ingen av oss kan komma ur. Jag tror att svenska folket i dag mer än tidigare vet att ingen får någonting gratis, att någon alltid måste betala kostnaderna, att det kommunistiska slagordet ”lönerna upp och priserna ner”, som byggde på en oerhörd underskattning av människornas tänkande och kunskaper, var direkt bedrägligt. Ytterst finns, menar jag till sist, trots orättvisor och berättigade krav på en annan fördelning av inkomster och ägande en klar intressegemenskap, en gemenskap som utgör en långt bättre grund för en politik för välstånd, trygghet, sysselsättning och framåtskridande än den konfliktpolitik som svensk socialdemokrati har vädjat till framför allt under de senaste åren. Jag kan därför instämma i Anders Leions förhoppningar om en ny positiv folkhemspolitik. Jag kan också väl förstå statsrådet Löfbergs något patetiska förklaring häromdagen uppe i Boden, nämligen att ”kan vi socialdemokrater inte hjälpa folk att förstå vad politiken betyder för människorna och vårt samhälle, då kommer vi knappast att få fortsätta vår politik efter 1973 års val”. Jag förstår herr Löfbergs oro och deras oro som framkallade hans, därför att den är ett uttryck för folkstämningen i dagens Sverige, för den låsning av läget som den hittillsvarande politiken skapat. Den måste vi komma ur. Befria Olof Palme — för att tala med Lars Gyllensten. Befria Olof Palme ur den osaliga fångenskap, där han liksom ett skogsrå endast kan sjunga förledande sånger för den ungdom som håller på att gå vilse i obygderna åt vänster!

Herr talman! Herr Bohman har här citerat en rad författare som han försäkrar att han inte är ideologiskt befryndad med. Hur är det, är det alldeles omöjligt för ledaren för moderata samlingspartiet att hitta en enda författare i dag i Sverige som är högerman? Jag tror emellertid inte att de sånger som herr Palme sjungit här i dag lockar den ungdom som vill gå åt vänster. Herr Bohman behöver alltså inte vara så orolig. Oro finns däremot bland vanliga arbetande människor, och det är framför allt tre problem som bekymrar och trycker dem. Det är den stora arbetslösheten, som slår hårt mot hundratusentals män, kvinnor och ungdomar, och vars skugga utgör ett hot över många andra. Det är hårda och pressande förhållanden på många arbetsplatser, slit och stress i arbetet, som gör många förbrukade och gamla i förtid. Det är de ständigt stigande priserna, de höga hyrorna och de tunga skatterna, som gör det svårt för många enskilda och familjer att få inkomsterna att räcka till det nödvändiga. Det är framför allt om dessa tre problem som politiken i dag handlar. Allt fler ställer frågan varför det måste vara på det här sättet. Varför är så många arbetslösa, ställda utanför det produktiva arbetet, när alla vet att detta skapar stora förluster både för de arbetslösa och deras familjer och för stat och kommun? Varför skall så många arbetare, män och kvinnor, tvingas att slita ut sig i förtid i ett samhälle som säges vara världens näst rikaste? Varför tillåtes ständiga stegringar av priserna, och varför är hyrorna så höga i nybyggen att många familjer inte har råd att flytta in där? Allt fler protesterar mot att det är så här. De tycker det är orimligt och orättvist. De anklagar med rätta politikerna och de politiska partierna för att dessa inte skapar bättre förhållanden. För det är väl riksdag och regering som har ansvaret, det är väl de som bestämmer här i landet? frågar sig folk. Ja, hur är det, var ligger makten? Ligger den hos riksdagen som är vald av folket eller ligger den hos den lilla grupp som äger och kontrollerar storföretagen, storbankerna och försäkringskapitalet, bl.a. den där nya helyllesvenska banken som skattebetalarna subventionerar? Vi menar att ansvaret får utkrävas gemensamt hos stat och storfinans. Det är kapitalismens ekonomiska system, det som de borgerliga partierna och numera även socialdemokraterna vill bevara, som med jämna mellanrum skapar ekonomiska kriser och arbetslöshet. Men detta system kan förändras. Det kan genom människornas aktiva handlande ersättas med ett annat, som garanterar arbete, som garanterar full sysselsättning. De politiker och partier som bekämpar övergången till ett sådant nytt ekonomiskt system, som måste vara socialistiskt, bär ansvaret för den nuvarande arbetslösheten. Stat och kommun kan även under kapitalismen handla på olika sätt. Det finns grader också i helvetet. Regeringspartiets ekonomiska politik nonchalerade krisen och arbetslösheten under en stor del av förra året. Man ville liksom inte låtsas om att det fanns en växande arbetslöshet. Den innebar ju ett dråpslag mot de löften som utfärdats och de ekonomiska teorier som utvecklats, enligt vilka en omfattande arbetslöshet aldrig mera skulle förekomma. Och så fördes den helt galna politik som medförde att under ett år av ekonomisk nedgång och kris de kommunala investeringarna kraftigt minskade, den kommunala konsumtionen gick tillbaka och bostadsinvesteringarna minskade. Summan av den offentliga sektorns inverkan på samhällsekonomin blev därigenom klart negativ. Den samlade och sammanlagda politik som stat och kommun förde under 1971 försvårade alltså den ekonomiska krisen och ökade arbetslösheten. Den förändring i regeringspolitiken som framtvingades under trycket av den växande arbetslösheten har hittills haft endast begränsade verkningar. Arbetslösheten ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Under de närmaste månaderna väntas t.o.m. en fortsatt ökning. Talet om att denna ökning är säsongmässig är inte någon hjälp för de människor som förlorar sitt jobb. Och varför skall man över huvud taget behöva acceptera en stor säsongmässig arbetslöshet i ett genomorganiserat samhälle? Den faktiska arbetslösheten är vida större än vad som framgår av de siffror från arbetsförmedlingarna som vanligen brukar anföras i officiella sammanhang och som också har nämnts här i dag. Rudolf Meidner, som är en erkänd forskare i arbetsmarknadsfrågor, beräknar att det finns mer än en halv miljon människor som går arbetslösa eller är undersysselsatta.

Jag förstår inte hur man på borgerligt och socialdemokratiskt håll kan försvara ett ekonomiskt system — man må kalla det blandekonomi eller vad man vill — som så illa behandlar människor och så dåligt utnyttjar möjliga produktiva insatser. Regeringen säger sig nu räkna med att utvecklingen i Sverige under första delen av 1972 skall bli uppåtriktad. Och denna utveckling hoppas man sedan skall byggas på av en internationell konjunkturuppgång. Man talar redan om risken för överhettning i konjunkturen, vilket måste låta som ett hån i de arbetslösas öron. Räknar man på regeringshåll medvetet med att reservarmén av arbetslösa och utslagna även denna gång skall vara större under den nya högkonjunkturen, som så småningom kommer, än under den förra? Vad som är uppgång i konjunkturen och när en sådan kommer avhänger i mycket av hur man räknar. Skulle man gå efter bankernas och vissa andra storföretags bokslut så hade de en högkonjunktur redan förra året, när lönarbetarna drabbades av avskedanden och sänkta reallöner. I stället för att söka planera den ekonomiska utvecklingen sätter regeringen sin lit till en möjlig förbättring av den internationella kapitalistiska konjunkturen. I stället för att utnyttja den uppgång som den väntar ur den ekonomiska krisen för en långsiktig planläggning, så låter den det privata kapitalistiska näringslivet bestämma grundvalen för den fortsatta utvecklingen. Spekulation, profitjakt, anarkiska och motsättningsfyllda beslut skall även i fortsättningen få vara avgörande.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 Regeringen har inte — i varje fall inte offentligt — dragit några lärdomar av den utveckling som lett fram till den ekonomiska krisen och den stora arbetslösheten. Dess krispolitik har inte inneburit något ökat inflytande för staten över investeringarna, över lageruppbyggnaden eller över produktionen. Ännu mindre har den inneburit något ökat inflytande för löntagarna. Jag ställde i höstens remissdebatt frågan till statsminister Palme hur de av regeringen föreslagna konjunkturpolitiska åtgärderna skulle öka arbetarnas inflytande, vilket han hade påstått. Jag vill upprepa samma fråga i dag: Menar herr Palme verkligen att den konjunkturpolitik som regeringen fört under de senaste månaderna ökat löntagarnas inflytande inom näringslivet? Såvitt jag kunnat finna har den, förutom en fortsättning och utbyggnad av den traditionella arbetsmarknadspolitiken, inneburit en anpassning till det privata näringslivet och dess intressen. Man har med olika medel sökt hålla uppe vinsterna och investeringarna hos de privata företagen. Och därvid är det i första hand storföretagen som har gynnats. De som gärna vill representera den mindre företagsamheten klagar över denna sneda fördelning av håvorna; det har vi hört också här i dag. Herr Fälldin har anmärkt på att regeringens ekonomiska politik inneburit fördelar främst för de stora företagen och kapitalintressena.

Vi vet ju alla att dessa partier i svensk politik i varje fall inte företräder någon kamplinje mot storfinansen. Om centerpartiet menar allvar med vad det säger, måste det nog pröva om sina bundsförvanter. I det nuvarande sällskapet blir dess uttalanden inte tagna på allvar av dem som verkligen vill begränsa storföretagens makt. Det finns, herr talman, många underligheter i de borgerliga partiernas politiska framträdande. Det är inte många månader sedan de skulle överta regeringen. Herr Helén ställde sig till förfogande och erbjöd ädelmodigt den gamle statsministern fritt avtåg. Mervärdeskatten skulle sänkas med 4 procent och konsumenterna få mera pengar att köpa för. Var finns nu dessa glada stridssignaler och dessa pockande krav på omedelbart regeringsskifte? I TV skröt herr Helén nyligen med att folkpartiets förslag till årets riksdag bara gäller 1 promille av statsbudgeten. Men då ställer folk frågan: Är det verkligen någonting att byta en hel regering för? 1 promille, en tiondel av en procent, den skillnaden i fråga om politik kan väl på sin höjd värderas lika med ett konsultativt statsråd — därmed ingenting ont sagt om dem, Nog måste man uppskatta regeringsmakten till litet mera pengar, nog har den litet större betydelse. Och vart har kravet på en sänkning av mervärdeskatten tagit vägen, de krav som ännu i december var så avgörande för de borgerliga partierna? Det kravet vill man i dag inte låtsas om. Vilka är orsakerna? Är det att julhandeln är över, julhandeln vars uppmuntran var ett av folkpartiets viktigaste argument? Men arbetslösheten finns kvar, och det var ju den det gällde att bekämpa. Man kan inte dra någon annan slutsats än att kravet i höstas på en sänkning av mervärdeskatten var taktiskt betingat och att de borgerliga partierna nu av någon anledning ändrat taktik. Vänsterpartiet kommunisterna anser att kampen mot arbetslösheten och för att hindra att krisens bördor läggs på de arbetande alltjämt är en huvuduppgift. Det behövs en ny politik som garanterar allas rätt till arbete. Det kan inte accepteras att hundratusentals människor är helt eller delvis arbetslösa. För att bekämpa arbetslösheten måste resurser ur statskassan och AP-fonderna sättas in för arbeten på olika samhällsnyttiga områden och för att skapa statliga basindustrier framför allt i de nuvarande avfolkningsområdena. Målsättningen måste vara att göra slut på arbetslösheten. Någon lägre målsättning kan inte godtas. Detta kräver också en ny regionpolitik, eftersom en betydande del av arbetslösheten är betingad av den regionala krisen. Att det just nu blivit en dämpning i utflyttningen från skogslänen och till storstadsområdena får ju inte tolkas som någon varaktig förbättring. Konjunkturnedgången och den allmänna ökningen av antalet arbetslösa innebär i själva verket en fördjupning av den regionala krisen. Dämpningen i omflyttningen är inte ett uttryck för ett förbättrat sysselsättningsläge i avfolkningsområdena. När konjunkturen nästa gång vänder uppåt kommer flyttningen att kraftigt öka igen — om det inte blir en annan regionpolitik. Och just inför en sådan vändning är det mera berättigat än någonsin att söka få en annan politik till stånd, annars tvingas på nytt en utflyttning fram med alla dess skadliga följder. Regionpolitikens grundprincip bör enligt vår mening vara: åt varje län full och effektiv sysselsättning utan flyttningsförluster. Storstadsregionernas tillväxt måste stoppas. Länsplanerna och utkastet till fysisk riksplan bör omarbetas med utgångspunkt från de nya regionpolitiska målen och utifrån miljöpolitiskt riktiga grundlinjer. Under 1970-talet kommer — om det inte sker några avgörande förändringar — 4 000 arbetare att dödas, 23 000 att invalidiseras och 1 250 000 att skadas på sina arbetsplatser. Då måste man ändå räkna med att dagens bristfälliga statistik underskattar problemets verkliga storlek. Någon statistik över hur många som blir utslitna i förtid på sina jobb finns inte. Indirekta belägg för hur stort problemet är utgör det faktum att närmare 100 000 människor varje år remitteras till arbetsvården och att omkring 200 000 blivit pensionerade i förtid. Man räknar också med att 400 000 människor eller omkring 10 procent av den arbetande befolkningen är sjukskrivna vid ett och samma tillfälle. Vanliga orsaker till långtidssjukskrivning är just sjukdomar som betingas av en pressad arbetsmiljö, exempelvis ryggbesvär, magsår och nervösa besvär. 80 procent av alla LO-medlemmar anser sig vara utsatta för hälsorisker på sina arbetsplatser. De åtgärder som genomförts och som nu föreslås är mot denna bakgrund helt otillräckliga. Om så stora risker fanns på den här arbetsplatsen är jag övertygad om att det snabbt skulle bli ändringar.

Det finns inget försvar för att dröja med sådana grundläggande saker. Det allvarligaste hindret för förbättringar har varit att det saknats en genomtänkt strategi, en genomtänkt plan, grundad på insikten att den försämrade arbetsmiljön måste ses i sitt sammanhang med det rådande ekonomiska systemet. Frågan om arbetsmiljön har setts som en samarbetsfråga mellan arbetsköpare och anställda. I själva verket är en god arbetsmiljö någonting som de anställda i de flesta fall måste tillkämpa sig genom facklig och politisk kamp. Arbetsmiljön är också den en maktfråga. § 32 och liknande bestämmelser som gynnar arbetsköparna måste bort och de anställda och deras fackliga organisationer tillförsäkras grundläggande demokratiska rättigheter.

Lagarna stöder nu arbetsköparna. De måste förändras så att de i stället stöder de anställdas kamp. Under förra året pressades den genomsnittliga konsumtionen ner. För de arbetslösa och för låginkomstgrupperna i allmänhet var sänkningen större än genomsnittet.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 Handelsministerns uttalande att företagen i fortsättningen får höja priserna på sitt eget ansvar lugnar knappast barnfamiljerna, pensionärerna, löntagarna och andra som tvingas betala de höjda priserna. Priskontroll är inte effektivt, det låter sig sägas, men ingen kan rimligen bestrida att även en ofullkomlig priskontroll är bättre ur konsumenternas synpunkt än att släppa priserna helt fria. Återinför därför prisstoppet och vänta inte med det till nästa valrörelse! Vid den tidpunkten kan det vara för sent — ur många synpunkter. Då kanske herr Bohman får ett ännu större inflytande, han som gillar parollen lönerna ner, priserna upp. Vårt partis krav att mervärdeskatten skall bort på maten vinner en allt starkare anslutning bland allmänheten. Man tycker det är orimligt att de höga priserna på livsmedel skall förhöjas ännu mera genom att staten tar ut skatt på varje limpa och på varje liter mjölk. Vi vet att denna skatt hårdast drabbar dem som har de lägsta inkomsterna och den lägsta levnadsstandarden, att det är en skatt som har sin tunga vikt nedåt i inkomstskikten. Motargumentet att det av tekniska skäl inte går att befria livsmedel från moms anser jag däremot inte ha någon vikt alls. Vad man kan göra i andra länder borde gå också här. Det svåra är däremot att omedelbart ersätta det stora inkomstbortfallet i statskassan.

Politik är under givna betingelser alltid ett val mellan olika möjligheter. Om jag får stanna ett ögonblick vid några sådana val som man måste göra på skatteoch finanspolitikens område, så anser vi följande. I valet mellan att ta ut mervärdeskatt på alla matvaror eller att hårdare beskatta kapital och bolagsvinster väljer vi det senare. De som i stället föredrar att ta ut skatt på maten bör tala om för barnfamiljerna varför de vill ha det så. I valet mellan att sänka pensionsåldern till 65 år för alla eller att fortsätta att ha nuvarande höga militärutgifter väljer vi det förra. Stora grupper får redan nu pension vid 65 år eller tidigare. Hur kan man vägra dem, som allmänt sett har det tyngsta och mest slitsamma arbetet, denna förmån? Det kostar pengar, det är sant, men det är ett rättvisekrav som inte kan avvisas. Denna sänkning till 65 år bör kunna genomföras vid nästa årsskifte. Sveriges nuvarande militärutgifter uppgår på fjärde huvudtiteln till nära 7 miljarder kronor, i verkligheten till över 10 miljarder.